Herr talman! Statsrådet Palmes senaste uttalande var verkligen mystiskt. Han menade tydligen att två självständiga, konkurrerande företag inte kan bidra till en mera objektiv och mångsidig belysning än ett företag, såvida man inte säger att det existerande företagets program är starkt snedvridna. Men är det inte så att det av skäl som jag nämnde kan bli en snedvridning i ett TV-företags program? Och är det då inte mycket naturligt att samma snedvridning inte inträffar samtidigt i det andra företaget? Jag säger ingenting om vilket som är det ena och vilket som är det andra företaget, men uppenbart är väl att vi får garantier för större mångsidighet och därigenom en större objektivitet, om vi har två företag. Vidare har vi det där förhållandet att TV-företagen ger inte någon egentlig replikrätt. Nu är det ju en svår sak att ordna i stor omfattning. Men jag tror att man kan åstadkomma en viss ersättning för replikrätten genom den större mångsidighet som möjliggöres om man har två företag. Statsrådet Palme var tyvärr inte villig att skilja reklamfrågan från monopolfrågan. På direkt fråga huruvida han föredrar konkurrens eller monopol svarade herr Palme: Vi vill inte ha ett kommersiellt finansierat TV-företag som konkurrerar med det andra. Man fick däremot inte något riktigt svar på frågan, om statsrådet Palme egentligen tycker att ett monopol med en inbyggd mycket begränsad konkurrens är tillfredsställande eller om han i själva verket — bortsett från de finansiella kostnaderna — skulle föredra en effektivare konkurrens. Beträffande reklamen visar det sig att herr Palme nu åberopar sina tidigare utredningsdirektiv, som innebär att möjligheten till reklam i televisionen hålles öppen. Efter alla de uttalanden som gjorts, även av herrar Lindahl och Palme i dag, har man verkligen undrat om inte socialdemokraterna börjat komma på glid bort från denna ståndpunkt och i princip tar avstånd från reklam i televisionen. Det är nu fastslaget att de inte gör detta. När det gäller erfarenheterna från utlandet kastar herr Palme sin statsmannablick runt världen men observerar då inte det av en socialdemokratisk regering styrda England. Herr Palme! Res någon gång till England och fråga premiärminister Wilson varför han föredrar ett system med effektiv konkurrens och ett reklamfinansierat TV-företag. Tänk inte bara på förhållandena i Förenta staterna. Låt oss om möjligt få besked om hur Ni ser på frågan om konkurrens eller monopol på TV-området.

Herr talman! Herr statsrådet Palme sade att reservanterna hävdat att satellitfrågan löser hela problemet. Vad vi har sagt är i själva verket motsatsen, nämligen att det förhållandet att det inom en ganska kort tid kan föreligga tekniska förutsättningar för sändning direkt från satellit till apparaten i mottagarens hem gör det angeläget att vi intensifierar det internationella samarbetet och sätter in vår TV-politik — inklusive frågan om reklamfinansiering — i det internationella sammanhanget. Jag nämnde därvid vid sidan om FN en fråga som jag tycker är angelägen, nämligen förhandlingarna i Intelsat som gått dåligt, delvis därför att Europa har haft en så ogynnsam förhandlingsposition. Jag uppmanar regeringen att inta en ståndpunkt till förmån för den experimentsatellit för europeisk televisionssändning som man för närvarande arbetar med. Sedan var det den där skildringen av programmen från USA och av program med våldsinslag. Ett och annat av dessa program finner ju vägen till vårt »ideella» TV-företag här i Sverige, där de köps in för att placeras på bästa sändningstid. Men detta är inte det väsentliga utan det är ju att vi för vår del uttalat att vi vill ha ett system som motsvarar det engelska. Riksdagen gör ju ibland resor som stundom kritiseras men som jag tror någon gång kan vara mycket nyttiga. Statsutskottets fjärde avdelning var i slutet av förra året i England och besökte såväl BBC som ITA. Av den reserapport som gjordes av fjärde avdelningen framgår att man från bägge håll på direkt förfrågan förklarade att konkurrensen mellan de olika företagen verksamt hade bidragit till att höja kvaliteten på både BBC:s och ITA:s program. Man hade samma uppfattning inom båda dessa företag. Självfallet kan invändas att denna uppfattning kanske är felaktig, men när vi nu skall diskutera alternativ till den hittillsvarande TV-organisationen tror jag inte att det tjänar saklighetens intresse att börja måla upp skräckbilder från USA.

Herr talman! Både herr Ohlin och herr Gustafson i Göteborg vill att jag skall ut och resa. Res till England! säger de. Jag har redan varit i England. Vi for över till England och studerade ganska noga det engelska systemet och vi fick både uppslag och negativa erfarenheter att ta till vara, när vi utformade radiopropositionen.

En sådan resa borde därför ha ett visst värde. Men sedan är det denna fråga om monopol eller konkurrens. Jag sade ju, när jag presenterade förslaget för riksdagen, att då vi skulle utforma TV 2 började vi med modellen två helt skilda företag och undersökte den. Vi fann att den skulle medföra vissa olägenheter — olägenheter på kostnadssidan, olägenheter när det gällde en rimlig samordning för att värna konsumenternas valfrihet. I Tyskland har man två självständiga företag, och vi fann att man där, med tysk grundlighet, tilllämpar ett utomordentligt invecklat system. Det går ut på att man träffas varannan vecka, tror jag det är, i Mainz och varannan vecka i Frankfurt och ordnar samordningen mellan programmen genom stora tablåer. Men det är ju lättare att ordna samordningen i nom ramen för ett sammanhållet företag. Vidare gällde det vissa stora inslag av typen Nobelfesten, kröningar och olympiska spel, där det var ganska meningslöst med en konkurrens och där man fick genomföra sändningarna i en kanal dit alltså de stora ekonomiska satsningarna kunde koncentreras. Av rent praktiska skäl kom vi sålunda till slutsatsen att vi inom ramen för ett sammanhållet företag skulle ha två självständiga kanaler, präglade av stimulerande tävlan. Och jag är säker på att det kommer att bli en sådan tävlan. Även i England har man fått göra samordningsingripanden. Det befanns exempelvis att ITA till varje pris ville ha ett lättare underhållningsprogram i början av kvällen, och det drevs så långt att en övervakningsmyndighet måste ingripa mot det kommersiella företaget och säga att man inte fick göra så, ty det var ett sätt att försöka låsa tittarna till den egna kanalen. Vidare hade man dessa ständiga överdrag på fem minuter mellan programmen för att förhindra att en tittare gick över till konkurrentens program. Sådant har ingen mening ur konsumen tens synpunkt; det är bara en felaktig typ av konkurrens, och det går att undvika genom en samordning. Detta att vi skulle ha två självständiga kanaler i stället för två självständiga företag — båda allmännyttiga — var alltså inget principiellt ståndpunktstagande, utan det var en praktisk avvägning. Vad som däremot var och är ett principiellt ståndpunktstagande, det är avvisandet av tanken på att vid sidan av Sveriges Radio släppa fram ett kommersiellt monopol, finansierat med reklaminkomster och ägt av starka kapitalintressen. På den punkten var och är glädjande nog de stora löntagarorganisationerna liksom socialdemokratin och centerpartiet fullständigt eniga. Och jag har en bestämd känsla av att opinionen för den ståndpunkten blir allt starkare.

Herr talman! Det intressanta är inte vart statsrådet Palme och jag skall resa. Vi har båda varit i London och Köpenhamn. Det intressanta är att statsrådet Palme angav det amerikanska exemplet för att visa hur ofördelaktigt ett system med reklamfinansierad TV skulle verka. Då sade jag: Varför inte titta på Storbritannien, där det visat sig att spådomarna inte slagit in och där premiärministern vid flera tillfällen sagt att han tycker att ITA-programmet är bättre och allsidigare? Det är detta som är poängen. Ta inte de amerikanska <skräckskildringarna som argument mot ett system som vi har rekommenderat och som ansluter sig till den ordning som labourregeringen i England tycker är bra.

I England har man särskilt under senare år kommit till den slutsatsen att programmen den vägen blivit bättre. Jag skulle vilja fråga statsrådet Palme, om han verkligen vill hävda att programmen i Sverige är av högre kvalitet än i England. Kan han inte göra detta, bortfaller i alla fall argumentet att programnivån skulle sänkas genom införandet av ett system liknande de man har i England. Under de senaste veckorna har många frågat sig, om den organisation sor herr Palme tidigare föreslagit och som nu sättes i kraft verkligen utgör ett bidrag till kostnadssänkning och valfrihet. Det blir en gemensam avdelning som utväljer och sammanställer nyheterna — men två andra avdelningar som kommenterar dessa. En gränsdragning mellan arbetsuppgifterna torde där vara mycket svår att företa. Urvalet av nyheter skall i varje fall fortfarande ligga i händerna på en enda grupp. Därvidlag skall det inte finnas någon konkurrens och inte någon valfrihet för dem som i TV vill lyssna till nyheterna. Det är mycket intressant att höra herr Palme säga att det inte utgör något principiellt utan ett praktiskt ställningstagande att man har två kanaler innanför det statliga företaget i stället för två självständiga företag. Herr talman! Jag vet inte om herr Palme kommer att uppfatta det som en komplimang — det är inte särskilt avsett som en sådan — när jag säger att herr Palme här i alla fall i någon mån bidragit till att skingra dimmorna. För det första konstaterar han att regeringen inte i princip har bundit sig mot reklam i TV, och för det andra konstaterar han att regeringen inte i princip har bundit sig för att ha ett enda statligt företag med olika kanaler inom detta. Jag är säker på att ganska många människor kommer att bli överraskade — en del angenämt överraskade — över att finna att herr Palme förbehåller denna långtgående frihet åt regeringen och sig själv. Tyvärr har han inte riktigt velat precisera svaren på de frågor jag ställde, men en del av de häftiga ord som herr Lindahl och andra fört fram mot folkpartiet faller platt till marken när man betänker vad herr Palme här ändå har medgivit.
Herr talman och ärade kammarledamöter! Det är litet trist men jag skall i alla fall fortsätta att vara vänlig mot herr Ohlin. Det som från min sida skulle vara så remarkabelt, det som skulle bidra till att skingra dimmorna för herr Ohlin, det var ett upprepande, nästan ord för ord, av vad jag tidigare sagt i denna kammare. När det gäller organisationen av de två kanalerna gäller precis vad som står i propositionen och som jag sade i kammardebatten: ett hårt avvisande av det kommersiella monopolet. Om man inom ramen för ett allmännyttigt företag skall ha två separata företag eller två separata kanaler är däremot en praktisk fråga och inte en principfråga. När det gäller reklamen har jag redovisat exakt vad som står i direktiven och exakt vad vår partikongress har beslutat. Samtidigt har jag förklarat att det skall finnas mycket starka skäl för att vi skall kunna överväga ett system med reklam. Det är ord för ord vad jag har yttrat vid tidigare tillfällen. Sedan står herr Ohlin upp och säger att detta var något remarkabelt nytt, som inte rättfärdigar kritiken av folkpartiets kommersiella linje. Om gamla ståndpunkter för varje dag ter sig nya för herr Ohlin, är det någonting som bör ge liv och intresse åt hans tillvaro. På sätt och vis gratulerar jag herr Ohlin, ty det måste vara roligt. Nästa år kommer herr Ohlin kanske att vara lika förvånad över att jag har samma ståndpunkt som jag har i år och säga: »Hör, här säger herr Palme något alldeles nytt!» Men samtidigt som jag gratulerar herr Ohlin vill jag påpeka att detta inte är särskilt gagneligt för debatten, ty det är inte så roligt att ständigt upprepa vad man har sagt förut. Har det då blivit bättre eller sämre i England? Pilkingtonkommittén ansåg att det var en kvalitetssänkning, andra talar om en kvalitetsförbättring. Jag vill inte uttala mig om det. Vidare säger herr Gustafson i Göteborg att man inte får dra fram det amerikanska systemet, ty man har ju det engelska. Med risk för att bli beskylld för att tala utrikiska här i riksdagen skall jag citera något som jag också har anfört en gång förut, nämligen en liten vers som stod i underhållningstidsskriften Variety, när den engelska regeringen sade: »Vi skall ha vårt eget system. Det blir på intet sätt likt det som man har i Amerika och inte alls så kommersialiserat.>» Då skrev Variety: Detta är grundvalen för min argumentation. Det finns en mycket anständig reklam, och man kan tänka sig tillfällen då den inte har något inflytande på programmen. Men det är inte det som är poängen.

Det är ingen fråga om praktisk avvägning, herr Ohlin, det är en grundläggande principfråga.

Herr talman! Jag har begärt ordet i första hand för att fylla en lucka i listan över framställda yrkanden. Till utskottets utlåtande finns en reservation nr 3, som hittills icke är omnämnd i debatten. Den går kort uttryckt ut på att spara 20 miljoner kronor, i det att medelsbehovet för investeringsändamål bedöms vara inte fullt så stort som propositionen har förutsatt. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation. Herr talman! När jag ändå har ordet vill jag passa på tillfället att någon minut kommentera statsrådet Palmes insats i dag. Det var glädjande att herr Palme till sist fann det lämpligt att ta del i debatten, men det var mindre glädjande att han fann det lämpligt att ge hela sitt inledande anförande — från första ordet till det sista — karaktären av ett vilseledande av kammaren och opinionen. Låt mig ge ett par exempel. Statsrådet Palme talar om den tekniska begränsningen, ja, om det tekniska monopolet. Det är riktigt att det finns en gräns för hur många företag som kan etableras i etern — särskilt när vi begränsar resonemanget till att gälla TV — men det är inte riktigt att det finns ett tekniskt monopol. Herr Palme driver den tesen nu som tidigare år alldeles för långt. Det är inte sant att det inte finns plats för mer än ett företag. Herr Palme har själv vitsordat detta genom att säga att i övervägandena innan vi fick de två kanalerna ingick också tanken på två fristående företag. Finns det tekniskt utrymme för två av samma monopolsystem karakteriserade företag, finns det också tekniskt utrymme för två fristående företag; det ena systemet tar inte mer sändareller våglängdsutrymme än det andra. Det är mycket sannolikt att det senare kommer att visa sig att det kanske finns utrymme för tre eller fyra företag. Det kommer aldrig att finnas utrymme för hundratals, och det har heller ingen hävdat, men det är inte riktigt att ge allmänheten intrycket att vi av tekniska skäl bara kan ha ett företag. Nu handlar reservationen denna gång uteslutande — jag är medveten om det —- om TV 2. Men herr Palme vet lika bra som jag att debatten också omfattar ljudradion, och där finns inte den tekniska begränsningen. Vi har plats för hundratals lokala FM-sändare i Sverige. Där finns inte heller, jag upprepar det, den ekonomiska begränsningen. Det är många gånger billigare att etablera ljudradio än att starta tidningar. Herr Palme borde någon gång kunna vitsorda att detta är sant och inte ge oss den uppfattningen att de tekniska förutsättningarna står i vägen för ett friare system i etern. Herr Palme gör en i och för sig skicklig glidning från moståndarens argumentation. Jag har tidigare i dag sagt att de svårigheter att upprätthålla balans och objektivitet i information och opinionsbildning som vi kan känna oss oroade av finns inbyggda i monopolsystemet. Detta är egentligen en truism, det är att säga att i ett monopolsystem ingår monopol. Monopolet kan inte bara gälla de tekniska och ekonomiska frågorna. Men då vänder herr Palme på steken och säger att risken för dåliga program, som till mycket stor del handlar om våld med sadistiska detaljer, är inbyggd i det kommersiella systemet. Det är inte sant, och det vet herr Palme. Herr Palme uppehåller sig vid Amerika, och utan tvivel finns där många avigsidor. Där finns TV-program med innehåll som vi inte skulle vilja se i vårt land. Men den typen av program är inte inbyggd i systemet. Herr Palme tror mycket på ett starkt samhälle, men nu tycks han anse att om vi släpper loss etableringsmöjligheterna i etern och får ett fristående TV-företag har samhället därmed upphört att fungera. Vi har en fri press, men den får inte bära sig åt som den vill; vi har både tryckfrihetsförordningen, <sekretesslagen och annan övervakning. Naturligtvis skall vi ha regler, och vi skall upprätthålla respekten för hur även ett fristående TV-företag får handla. Det är samhället som har det ansvaret, och jag trodde att herr Palme hade om möjligt större tilltro än jag till samhällets förmåga att bära ett sådant ansvar. Den kommersialiserade TV som producerar usla program i Amerika är vi för övrigt inte helt utan förbindelser med. Vår förträffliga monopol-TV importerar ett och annat därifrån. Och vad är det man importerar? Ja, en del är mycket värdefullt: presskonferenser och annat sådant material. Men importen domineras av den glättade, kanderade underhållningen och våldet. Inte de värsta våldsskildringarna, det är jag medveten om. Vi har dess bättre en annan nivå, kanske en annan smak. Men den kritik som har riktats mot programpolitiken i Sveriges Radio har, när den varit seriöst betonad, mycket ofta handlat om favoriseringen av från Amerika importerade våldsprogram. Ibland har kritiken blivit så stark att man kunnat förmå programledningen att ta bort en redan påbörjad serie av den sorten. Det är denna typ av program som vår förträffliga monopol-TV importerar. Kan man då säga att risken för den sortens program ligger inbyggd i det kommersialiserade systemet? I så fall ligger den också inbyggd i monopolsystemet, ty vi har dessa program. Herr Palme älskar att på fri hand teckna en bild av en motståndare som inte existerar och sedan polemisera mot honom. Det är i dag inte första gången han gör det. Han talar om vad vi förväntar oss av satellitsändningarna. Herr Palme vet och vi andra vet, att alla som över huvud taget funderat över detta är fascinerade av de möjlig heter som öppnas till en världsvid information och till ytterligare krympning av avstånden mellan människor och länder. Vi är skrämda av de möjligheter till en världsvid propaganda som kan öppnas. Det är så vi tänker — så tänker herr Palme, så tänker jag och så tänker vi alla. Men ingen människa i världen, herr Palme, har ännu antytt att vinsten med satellitsändningarna skulle vara att man på samma gång kan sälja samma tvål i Omaha och Emmaboda. Detta är alltså att teckna en bild av anhängarna till ett kommersialiserat system, vilken över huvud taget icke är sann. Den är tyvärr icke omedvetet osann — den är medvetet osann. Detta är dessvärre herr Palmes teknik i debatten — sådan har hans teknik varit under alla de år vi fört dessa debatter. Herr Palme ger med andra ord icke en med verkligheten överensstämmande bild vare sig av ett system med fri TV eller av de människor med vilka han polemiserar. Därför, herr talman, vill jag beklaga att herr Palme, ehuru det var roligt att höra honom igen, icke med ett enda ord bidragit till att göra debatten klarare.

Herr talman! Jag har under hela debatten suttit och väntat på Mr Pilkington. Herr Palme brukar förevisa honom — det skedde 1966 och väl i varje debatt sedan dess — för att belysa hur det kommersialiserade systemet i England verkar. Nu har det hänt en hel del sedan Pilkington-rapporten lades fram, och den engelska regeringens uppfattning i frågan har tidigare under debatten refererats. Nu läste herr Palme också en vers ur tidskriften Variety. Den var rolig, och jag uppskattade den mycket. Den skulle också göra sig bra i TV:s underhållningssektion. Men som ett sakargument i frågan får den väl tillmätas samma begränsade värde som den som skrev versen avsåg att den skulle ha; han skrev den som en lustighet. Att som ett sakargument sätta upp Variety på ena sidan och den engelska labourregeringen på den andra är litet för lustigt.
Herr talman! Till herr Gustafson i Göteborg vill jag bara säga, att det jag var inne på är riskerna för en spridningseffekt. Herr Gustafson som är en framstående penningpolitiker har väl hört talas om Greshams lag, att de dåliga mynten tränger ut de goda. Det är detta som kan inträffa inom ramen för en TV-verksamhet om man släpper fram reklam. Jag tycker att detta varit en trivsam debatt, som dock avbröts något av herr Carlshamre som var till den milda grad arg och på ett antal punkter beskyllde mig mer eller mindre bokstavligen för lögn. Jag skall inte förstöra denna debatt genom att ta upp herr Carlshamres synpunkter. Jag citerar Syrak, vers okänd: »Du skall icke svara dåren på hans tal, på det att du icke må bliva honom lik.»

Herr talman! Det är riktigt att jag har — om man vill använda det ordet — beskyllt statsrådet Palme för att inte ge en sann framställning. Enligt min egen mening har jag endast noterat det faktiska innehållet i herr Palmes anförande, men det må gärna stå som en beskyilning. När jag själv blivit beskylld för att icke tala sanning brukar jag göra ett försök att belägga det jag har sagt. Herr Palme gör icke något försök att belägga vad han har sagt, han försöker inte tillbakavisa en kritik som faktiskt är allvarlig. Ty det är allvarligt, herr Palme, att beskylla ett statsråd för att försöka vilseleda kammaren och opi nionen och jag vidhåller denna beskyllning. Herr Palme gör inte något försök att bemöta kritiken utan viker undan med tal om att kritikern karakteriseras av dårskap. Det må stanna vid detta, herr Palme.

Herr talman! En sammanfattning: herr Palme vill inte nu binda sig genom att ta ställning på en rad av de brännbara punkterna. Han kan emellertid tänka sig två självständiga TV-företag i framtiden, och han kan tänka sig reklam och reklaminkomster i TV.

Herr talman! Jag vill säga till herr Ohlin att vi övervägde tanken på två självständiga företag. Vi avvisade den inte av principiella utan av praktiska skäl och skapade två självständiga kanaler inom ramen för ett sammanhållet företag. Vidare har jag sagt att vi inte kan ta definitiv ställning till reklamfrågan förrän reklamutredningen framlagt sitt material. Det skall emellertid finnas utomordentligt starka skäl för att vi skall kunna tänka oss reklam i TV. Detta är mitt budskap, och jag tror inte att det skall förvanskas om herr Ohlin försöker flimra till i rutan, så att säga.

Herr talman! Konstnärsbelöningarna — det speciella stödet till högt kvalificerade konstnärer av alla slag — instiftades 1964. Antalet belöningar uppgick första året till 25. Året därpå fyrdubblades det till 100, och de därpå följande tre åren ökades antalet belöningar med 5 per år och är alltså i dag 115 stycken. Denna långsamma utveckling under de senaste tre åren har väckt en del undran inom kulturarbetarkretsar. Det har nämligen många gånger framhållits från departementet, låt vara vid informella sammankomster, att man betraktar 300 belöningar som det riktiga slutmålet. Den långsamma ökningen av antalet belöningar hänger möjligen samman med den kraftiga kritik som riktats mot belöningarnas konstruktion, främst då reduktionsregeln. Det är dock något som man kan rätta till. Det ringa antalet belöningar medför att stödformen kan kritiseras på ett annat sätt. Många av de nuvarande mot tagarna är väletablerade konstnärer för vilka belöningen saknar verklig ekonomisk betydelse. 53 av 115 får på grund av reduktionsregeln ingenting. Endast fyra får ut hela beloppet, och av mottagarna är bara tio under 50 år. Institutionen får faktiskt betydelse först när antalet belöningar är så pass stort, att konstnärer även i åldersgruppen 30—50 år i större utsträckning kan komma i fråga som mottagare. Statsutskottets majoritet avvisar de motioner som även i år vill öka antalet belöningar med fem. Utskottet hänvisar till att det nyinrättade kulturrådet fått i uppdrag ait utreda hur belöningarna fungerar som stödform. Det är ett dåligt skäl. Kulturrådet har, såvitt jag förstår, ett mycket brett arbetsfält med omfattande kommande utredningsuppdrag. Det vore olyckligt om utvecklingen och påbyggnaden tills vidare hejdades inom alla de kulturstödsområden, för vilka rådet visar intresse. Herr talman! Jag får yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Herr Per Olof Sundman har på ett koncentrerat men ändå klart sätt redogjort för de skäl som är bakgrunden till att reservanterna har reserverat sig på denna punkt. Det skulle vara oklokt av mig att ta kammarens tid i anspråk med att upprepa dessa skäl. Låt mig bara här vid första punkten i utlåtandet säga några ord mera allmänt om det avsnitt som gäller allmänna kulturoch bildningsändamål samt internationellt-kulturellt samarbete. Vi måste konstatera — och härvidlag tror jag att jag vågar säga att femte avdelningens samtliga ledamöter står bakom mig — att anslagen i den del av huvudtiteln som gäller allmänna kulturoch bildningsändamål är mycket knappa. Jag skall bara nämna ett exempel som belyser detta. Till Arkiv och mu seer har beviljats endast sju nya tjänster av det 90-tal som begärts. En nyhet som redovisas i årets statsverksproposition är att den rådgivargrupp som varit knuten till departementschefen sedan 1963 nu ombildats till ett kulturråd. Jag skall inte gå in på dess arbetsuppgifter. Jag vill bara slå fast att det kommer att ha stora arbetsuppgifter. Tidigare nämnde jag att vi väl alla har haft den känslan, att knapphetens kalla stjärna lyst alldeles särskilt klart vad beträffar dessa frågor. Vi har också haft en rad motioner att behandla i detta utlåtande, så som kammarens ledamöter har upptäckt. Jag vill säga att vi inom avdelningen har försökt att lösa i motionerna aktualiserade frågor så långt det har gått i enighetens tecken, och jag vågar nog säga att oenigheten inte är så stor som raden av reservationer kan ge ett intryck av. Vi har på tre punkter gått motionärerna till mötes. Det gäller fyra svenska resestipendier till författare. Det gäller Sveriges pressarkiv och museum som skulle få 15000 kronor för sin verksamhet. Det gäller också ett ökat anslag till reseutbyte för skolungdom — att vi kunnat enas om det hälsar jag personligen med mycket stor tillfredsställelse. På några punkter har vi dock inte kunnat enas, vilket som jag nämnt har resulterat i en rad reservationer. Den första finns som herr Sundman har påmint om redan vid punkt 1. Jag vill stryka under att vi reservanter anser att det inte finns något skäl att nu bryta den uppbyggnad som skett de sista åren i fråga om konstnärsbelöningarna. Jag vill alltså, herr talman, yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman!

Därvidlag föreligger en motion, där det framhålles en del omständigheter som onekligen är relevanta i detta sammanhang. Bland annat påvisas det att hittills endast 5 procent av den konstnärskår, som det här är fråga om, har erhållit statligt stipendium. Det ökade anslag som stipendiemyndigheterna har beräknat denna gång skulle bl a. möjliggöra en ökning av de stora arbetsstipendierna, som är utomordentligt betydelsefulla och viktiga, och vidare en ökning av de stipendier som har pensionskaraktär och karaktären av tillfälliga bidrag. Denna ambitionsnivå, som inte är särskilt hög men som dock innebär en förbättring, kan inte hävdas med departementschefens prutning av anslaget. Jag skulle kanske hellre ha sett att stödet helt sattes in på dessa punkter den här gången, men stöd är stöd och varje förbättring är att hälsa med tillfredsställelse. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 1.
Herr talman! Jag kan på sätt och vis instämma med herr Eriksson i Arvika då han sade att de egentliga motsättningarna i utskottet varit mycket små i de här frågorna. Säkerligen kan man finna många kulturpolitiska områden där det vore önskvärt att satsa mer pengar, men vi har inte bara att ta hänsyn till kulturpolitiken. På många andra områden i samhället vill vi också reformera och satsa mera, men av den kalla, hårda verkligheten är vi tvingade att endast göra vad vi kan. Att göra upp en statsbudget är att prioritera, att välja ut vad man skall satsa på. Nästa års statsverksproposition har framför allt prioriterat sysselsättningsfrågorna, arbetsmarknadspoli tiken och näringspolitiken. I år har inte kulturpolitiken prioriterats, men det hindrar inte att man kan önska mycket mer på detta område liksom på alla andra områden. Så långt är vi överens. Men vi har inte bara att önska utan också att fatta beslut i frågorna, och vi har funnit att den prioritering som gjorts i år är vettig. Man måste ändå komma ihåg att det trots allt skett en rätt betydande upprustning på kuiturområdet under 1960-talet, låt vara att det finns mycket att göra även i fortsättningen. Beträffande stödet till konstnärerna vill jag påpeka att förslaget innebär en förstärkning med 650 000 kronor i vad avser stipendierna, på den punkten är alltså herr Nordstrandhs önskan redan uppfylld. Det har nu tillsatts ett kulturråd som skall se över hela systemet med konstnärsbelöningar. Herr Sundman har själv på ett vältaligt sätt skildrat hur dåligt han tycker det nuvarande systemet fungerar, alltså själva formerna för det. Därför anser jag att det finns all anledning att vänta tills kulturrådet kommer med vettigare principer.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

Herr talman! Rent allmänt skulle jag först vilja säga, att det måste göras stora ansträngningar för att ge alla människor kontakt med ett rikt kulturutbud och för att ge människorna möjlighet att själva ägna sig åt kulturellt skapande i vidaste bemärkelse. Enligt min mening är detta en av de viktigaste politiska målsättningarna. Jag tror att de här kontakterna och möjligheterna är av stort värde för de enskilda människorna. Tillgången på konstnärer och andra kulturarbetare med estetiskt skapande som mål är ett verkligt värde för ett samhälle, och ett ökat uppmärksammande från samhällets sida av dessa människor och deras kunnande skulle, det är min fasta övertygelse, medverka till både en människovänligare allmän miljö och ett berikande av kulturutbudet även i begränsad mening. Jag anser det alltså önskvärt att samhällets totala kulturpolitiska ansträngningar i framtiden får en radikalt utvidgad omfattning. denna grupp — det gäller alltså konstnärsstipendier, konstnärsbelöningar o. d. — är ju till största delen en stat lig uppgift. De kommunala insatserna, exempelvis i form av stöd till de fria konstskolorna samt de kommunala konstnärsstipendierna, är självfallet också av stor betydelse för dem som berörs därav. även om de insatserna i ett större perspektiv är av relativt begränsad omfattning bör ändå tveklöst en fortsatt utbyggnad av dem komma till stånd. Den kommunala kulturpolitikens huvuduppgift bör vara att underlätta kulturdistributionen och vidga möjligheterna att dels komma i kontakt med ett allt rikare kulturutbud, dels att aktiveras i denna kontakt.

En sådan utredning, skriver vi, bör företas ganska snart, så att den kan utgöra underlag för beslut vid 1970 års riksdag. Vad sedan konstnärsbelöningarna angår vill jag framhålla, att trots att jag är ganska skeptisk mot den tekniska utformningen av belöningarna uppfattar jag det ändå som oroande att någon ökning av antalet belöningar inte har föreslagits i statsverkspropositionen. Dessa belöningar kan inte få sin ursprungligen avsedda betydelse med mindre än att de utdelas i så stort antal, att också konstnärliga yrkesutövare i åldersgruppen 35—50 år på allvar kan komma i fråga som belöningsmottagare. Detta har också framhållits i reservationen 1. Vi föreslår därför att antalet konstnärsbelöningar ökas med 5 till 120, innebärande en ökning av förslagsanslaget med 35000 kronor till 845 000 kronor. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 vid punkten 1.

Herr talman! Herr Svanberg tyckte att de föreslagna fem konstnärsbelöningarna var en liten sak. Ja, den är liten för oss som sitter här, men om det är de rätta mottagarna som får dem, så är det för var och en av de belönade en stor sak. Vi har kritiserat konstnärsbelöningarnas utformning, men det är ju en sak som går att rätta till. Jag kan inte förstå att det kan vara svårare att undersöka hur systemet med konstnärsbelöningarna fungerar om vi ökar antalet belöningar till 120. Det är väl lika svårt som att undersöka 115.

Herr talman! Förra året firade Sveriges författareförening sitt 75-årsjubileum under avmätt solenna former. I år kan de svenska författarna fira ett annat jubileum ett 35-årsjubileum. Det var nämligen år 1934 de första gången ställde krav på att få ersättning för att deras verk lånades ut från biblioteken. Det dröjde 20 år innan författarna fick gehör för sina åsikter och krav. År 1954 beslöt riksdagen — ej utan vånda — att ersättningen skulle utgå till författarna med ett grundbelopp av 3 öre per boklån. Det bör påpekas att den Edenmanska bokutredningen 1952 föreslagit ett grundbelopp av 5 öre. Treöringen från år 1954 höjdes med största försiktighet och är nu sedan 1966 uppe i ett grundbelopp av 6 öre per lån av svenskt originalverk. Man har alltså ännu inte nått upp till det reella värdet av den femöring som bokutredningen fann rimlig för 17 år sedan. Sedan ett par år tillbaka har författarna genom sina organisationer krävt att grundbeloppet skall höjas till 25 öre i dagens penningvärde. Sveriges författarfond, som förvaltar biblioteksersättningarna, har i år äskat en höjning till 12 öre i avvaktan på den förra året tillsatta litteraturutredningens kommande förslag. Chefen för utbildningsdepartementet ställer sig avvisande i årets statsverksproposition. Han har inte funnit anledning föreslå någon höjning av sexöringen. Statsutskottets majoritet har följt departementschefens linje och avvisat de tre motionspar som biträtt författarfondens äskande och föreslagit en höjning av grundbeloppet till 12 öre. Det är inte överraskande att de fackliga författarorganisationerna firar 35 årsjubileet genom att tappa tålamodet, utlysa biblioteksaktioner, kalla till extraordinära möten och på annat sätt hissa stridssignaler. Snarare är det väl så, att de uppträtt saktmodigt alltför länge. Bakgrunden till författarnas krav och otålighet är enkel och klar. Författarna arbetar genom att skriva böcker. Deras arbete konsumeras, förbrukas, genom att böckerna läses. Konsumtionen sker på två sätt: lisarna köper böckerna eller lånar dem på biblioteken. När läsaren köper boken får författaren betalt för sitt arbete genom sin royalty på bokens utförsäljningspris. När läsaren lånar boken får författaren betalt för sitt arbete genom biblioteksersättningen. Det konsumeras en imponerande mängd författararbete i Sverige. Det rör sig om minst 190000 böcker per dag — kanske 200 000, kanske en kvarts miljon, kanske ännu mer. En mycket liten del av dessa böcker säljs över bokhandelsdisken — mellan 3 och 5 miljoner per år. Den allra största delen lånas ut över biblioteksdiskarna — förra året var det ungefär 60 miljoner böcker, och antalet är i starkt stigande. Här finns alltså en mycket stor spontan förbrukning av författarnas arbetsprodukter — men författarna utgör ändå en av samhällets mest utpräglade låginkomstgrupper. En undersökning år 1967 visade att hälften av de författare som försökte leva på sitt författarskap i åldersgruppen 20 till 47 år hade inkomster som understeg 14000 kropor. I åldersgruppen över 47 år hade hälften mindre än 9000 kronor i årsinkomst. Omständigheterna är egendomliga. En liten grupp medborgare, författarna, utför ett i hög grad uppskattat arbete — men deras ekonomiska utbyte av arbetet är inte större än att många av dem lever i något som kan beskrivas som misär. Det hela beror på att författarnas arbete exproprieras av samhället. Det tas — med ett något tillspetsat ordval — i beslag och lånas ut gratis, och författarna får en snålt tilltagen kompensation av 6 öre per lån. Det råder inget som helst tvivel om att samhället skattar författarnas arbete mycket högt. Man betalar stora belopp för att ställa deras verk till allmänhetens förfogande genom biblioteken. Varje boklån i Sverige kostar i genomsnitt samhället en bra bit över 3 kronor. I Stockholms län t.ex. uppgick kostnaden per boklån år 1967 till 4 kronor 60 öre. Disproportionen är anmärkningsvärd. Man finner det självklart att samhället skall stå för kostnader som uppgår till 3, 4, och 5 kronor eller ännu mera per boklån, men man har mycket svårt att inse det berättigade i att upphovsmännen, de som producerar böckerna, skall få mer än några futtiga ören i symbolisk ersättning. Här kommer en annan fråga in i bilden, och det är en väsentlig fråga. är biblioteksersättningen ett »stöd» till författarna eller är det verkligen fråga om en »ersättning» — en ersättning och betalning för deras arbete som författare? Samhället tycks hävda att biblioteksersättningen är ett »stöd» och att storleken kan ensidigt bestämmas av riksdagen. Författarna har en annan uppfattning. Biblioteksersättningen är i grunden inte ett »stöd» utan en »ersättning» för ett uträttat arbete. Jag accepterar författarnas uppfattning, och jag gör det inte i min egenskap av författare utan som bokkonsument och som riksdagsledamot. Herr talman! Det skulle finnas mycket att tillägga, men jag stannar här tills vidare och yrkar bifall till reservationen 2.

Herr talman! Vi har nu fått en utomordentlig redogörelse för några viktiga skäl varför vi bör höja biblioteksavgiften rejält. Som Per Olof Sundman sade är det här mindre fråga om ett stöd, mera fråga om en ersättning för en insats. Frågan gäller också, om vi har den politiska viljan att hjälpa en grupp människor som till stor del tillhör låginkomsttagarna och vilkas insatser är omistliga för svenskt kulturliv. Dessa skäl är i sig själva utomordentligt starka. De blir nära nog överväldigande när man också tar del av de argument som skulle kunna anföras mot en höjning av biblioteksersättningen. Någon kan säga att själva principen om ersättning till författaren när hans eller hennes böcker lånas ut på biblioteken är tvivelaktig. Det är, kan det heta, en rättighet för allmänheten att utan att stat och kommun behöver betala kunna låna och läsa de böcker som nu ges ut i landet. Den tanken måste avvisas av många skäl. Dels innebär den en konfiskation av en yrkesgrupps produkter som knappast skulle kunna förekomma någon annanstans. Dels blir det svårt att i rimliga former ordna författarnas ekonomiska villkor, om inte någon ersättning knyts till bibliotek och utlåning. Den synen delas inte heller av statsutskottets majoritet. Den säger klart ut att »stödet» — som alltså egentligen är en ersättning — är av »stor betydelse för den enskilde författaren». Och man hoppas att litteraturutredningen skall lägga fram »förstärkningsförslag av provisorisk karaktär» medan utredningen fortsätter sitt arbete. Om man då i princip är anhängare av biblioteksersättning — vilka skäl kan man då anföra mot den motion som Per Olof Sundman och jag har undertecknat på våra båda partiers vägnar? På vilket sätt kan man motivera ett avslag på den reservation som hela oppositionen i dag står bakom? De finansiella skälen är i detta fall så pass svaga, att de knappast kan utgöra något allvarligt hinder. Vårt reformförslag att öka ersättningen per lån från 6 till 12 öre skulle kosta staten 3,2 miljoner kronor. Det är ungefär 1/3 ooo-del av den samlade statsbudgeten. Någon statsfinansiell eller samhällsekonomisk betydelse kan det beloppet inte gärna ha. När så många krafter under avtalsförhandlingarna ute i samhället är i rörelse för att få ett rejält lyft för låglönegrupperna, är det knappast möjligt att låta de låginkomsttagare som skriver böcker ligga still, och därmed i realiteten få en försämring, med motiveringen att vi inte orkar med den här blygsamma höjningen. Ibland hör man ett annat skäl. Det sägs då att biblioteksersättningen framför allt gynnar succéförfattarna, de som redan har goda inkomster. Det skulle vara ett riktigt påpekande, om hela ersättningen gick direkt till författaren. Men så är alls inte fallet. Det mesta går till en fond som ger stipendier och pensioner till de författare, som annars inte alls skulle klara sig. Konstruktionen bygger alltså i hög grad på en solidaritetsprincip mellan dem som tjänar litet och dem som tjänar litet mer, en solidaritetsprincip som här är mer markerad än nästan överallt annars i samhällslivet. Till detta kommer enligt vårt förslag, att när en författare fått 6 000 kronor på ett år i biblioteksersättning, görs ytterligare en halvering av den del som författaren får i s.k. författarpenning. Utskottet anför inte heller några av dessa skäl för sitt avstyrkande. Det enda man har att komma med är en hänvisning till litteraturutredningens arbete. Den utredningen tillsattes förra året, och i avvaktan på dess insatser säger majoriteten nej till vårt initiativ om en höjning av biblioteksersättningen. Herr Sundman och jag är båda ledamöter av litteraturutredningen. Vi har ändå ansett det vara ytterst angeläget att redan nu höja biblioteksersättningen. Det kommer inte alls att binda eller försvåra utredningens arbete. För oss står det klart att vad utredningen än kommer fram till i övrigt i ett framtida betänkande, måste ett reformprogram rymma en rejäl höjning av den ersättning som knyts till biblioteksutlåningen. Varför då vänta tills utredningen blir klar om ett par år? Varför låta en låginkomstgrupp fortsätta att leva under stora svårigheter på grund av det formella skälet, att det sitter en utredning som, såvitt jag förstår, inte skulle ha någonting emot att biblioteksersättningen höjdes? Den frågan har utskottet vägrat att besvara. Det har t.o.m. gjort ett rimligt svar omöjligt, ty man säger ju i sitt utlåtande att litteraturutredningen bör »Överväga att lägga fram förstärkningsförslag av provisorisk karaktär». Därmed säger också statsutskottet att man visst inte behöver avvakta utredningens betänkande. Man kan och bör höja biblioteksersättningen i förväg. Men då finns det heller inget skäl för att vänta till nästa år med en sådan ökning. Den höjning som författarfonden föreslagit bör genomföras nu. Den kan bli verklighet om reservationen 2 får stöd också utanför de tre partier som fört fram den. Ansvaret för utgången av den votering som skall följa ligger alltså helt och fullt hos socialdemokratin. Får jag sluta med att citera ett par meningar ur en artikel i Expressen härom dagen av Jan Gehlin, som är ordförande i Sveriges författareförening.

Reservation nr 2 har tagit hänsyn till de synpunkterna. Jag yrkar bifall till den.

Herr talman! Även från moderata samlingspartiet föreligger en motion, som i stort sett går ut på detsamma som mittenpartiernas. Det finns därför ingen större anledning för mig att lufta ungefär samma argument som redan har framförts. Jag skulle vilja formulera situationen på det sättet att samhället-staten åker snålskjuts på författarnas bekostnad. Det är förunderligt, att regeringen så länge har funnit denna ersättning så väl avvägd att man inte på flera år har ökat på den. Det torde inte vara herr Palme och hans medhjälpare obekant att det har förekommit inflation, olyckligtvis, och att det har förekommit allmän standardhöjning, lyckligtvis, men detta har icke på något sätt förmått rubba regeringens inställning. Detta bör ändå sägas ut. Att just nu krypa bakom utredningen rörande litteraturstöd finner jag inte på något sätt befogat. Framför allt bör inte utredningen hindra, att riksdagen — som ändå skall vara suverän, om den finner att någonting bör ändras — nu tar ställning till de förslag som är framförda i motionerna och beslutar höja biblioteksersättningen redan i dag. Det talas i dessa dagar så mycket om författarvrede, och man läser i tidningarna om att författarna är på krigsstigen och skall ockupera biblioteken i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Den 23 april skall de tåga in i dessa stillhetens och kulturens salar och låna största möjliga antal böcker för att nästa dag återställa dem, givetvis utan att ha hunnit läsa dem på den korta tiden. Jag har inte så mycken förståelse för den sortens demonstrationer, varifrån de än kommer, men otvivelaktigt är de ändå ett symtom på att någonting inte är riktigt i vårt samhälle. Man kan emellertid förstå författarnas vrede -— ordet har använts i en ledare i en Göteborgstidning — och man kan försvara den. Vi har i dag tillfälle att äntligen kunna göra någonting på detta försummade område — ty det är sannerligen försummat. Jag skulle gärna vilja veta hur statsrådet Palme ser på denna fråga. Betyder standardhöjningen för alla andra kategorier i samhället ingenting? Betyder urholkningen av penningvärdet genom inflationen ingenting? Varför väntar man så länge? Jag ber att för yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Den bästa argumentationen för kravet på höjd författarersättning och förhandlingsrätt har gjorts av författarna själva i den tryckta information som de har utgivit. Där betonas att de kräver rätt till ersättning för all verklig förbrukning av sina verk och rätt att förhandla om denna ersättning precis som alla andra samhällsgrupper förhandlar om löner och ersättningar. Vänsterpartiet kommunisterna stöder helt dessa krav, och det är ingen ny ståndpunkt från vår sida — vi har fört fram den en rad av år i motioner som tyvärr har avslagits av kammaren. Det finns ingen som helst anledning till att författarna skall hänvisas att söka sin utkomst och trygghet genom avtal med kommersiella förbrukare, när den samhälleliga förbrukningen av deras arbetsprodukter, som de själva påpekar, är mångfaldigt större. Det bör alltså betalas en hygglig biblioteksersättning. FLYCO:s krav på en höjning av grundbeloppet till 25 öre anser vi helt befogat. I anslutning till debatten på föregående punkt, där det talades så mycket om att stödet till författarna var det väsentliga, vill jag betona — och här instämmer jag helt med herr Sundman — att det inte är stöd som författare och andra konstnärliga yrkesutövare vill ha; de kräver en rimlig ersättning för sitt arbete. Vi kan tänka oss att höjningen till 25 öre genomförs successivt under en fyraårsperiod och har föreslagit detta i våra motioner, men vi menar att beslutet måste fattas nu. En omedelbar höjning är nödvändig, och vi kan acceptera 12 öre för grundbeloppet, vilket föreslagits av författarfondens styrelse. På denna punkt överensstämmer reservationen 2 med kravet i våra motioner, och vi kan därför stödja reservationen i den delen. Men, herr talman, det viktigaste är enligt vår mening — och det förefaller av vad som skrivits i pressen och vad som sagts som om detta också är författarnas mening — kravet på förhandlingsoch avtalsrätt. Det är en principiell fråga. Varför skall kulturarbetarna sättas i en undantagsställning? Argumentet att det inte finns någon förhandlingspart tycker jag inte väger tungt. Riksdagen bestämmer ensidigt om biblioteksersättningen. Om man anser att det behöver skapas ett nytt riksdagsorgan för sådana förhandlingar kan man säkert göra det utan större svårigheter. Annars finns det redan nu riksdagsorgan som kunde ta på sig denna uppgift. Den tekniska frågan om ett organ som är förhandlingspart kan inte få hindra ett riktigt beslut i den principiella frågan om rätt till förhandling och avtal för författarna. Statsutskottet avvisar med hänvisning till litteraturutredningen författarnas krav som vi tagit upp i vår motion. Även de borgerliga representanterna, som här varmt har talat för författarnas krav, avvisar kravet i motionerna att riksdagen i skrivelse till regeringen skulle hemställa om initiativ för att skapa en ordning med förhandlingar. På denna punkt kryper alltså de borgerliga bakom utredningen. Varför gör ni det här när ni i ett annat avsnitt kritiserar socialdemokraterna för att de kryper bakom utredningen? Det ställningstagandet från de borgerliga ledamöterna i statsutskottet förefaller mig inte särskilt modigt och konsekvent. Vi anser för vår del att ett principiellt ställningstagande av riksdagen i dag skulle vara ett gott stöd för författarnas grundläggande krav. Det föregriper inte ett kommande detaljförslag från litteraturutredningen, utan berör själva den princip som jag tror att det är nödvändigt att riksdagen hävdar. Jag yrkar därför bifall till motionerna I: 325 och II: 369 i de delar som behandlas under punkt 4 mom. 2 och som alltså gäller denna principiella fråga om förhandlingsoch avtalsrätt för författarna.

Herr talman! I onsdags kväll hade vi en debatt om systemet med bruttopriser på böcker. Då uttalade jag från denna talarstol att biblioteksersättningen till författarna sticker i ögonen. Jag ansåg då och anser fortfarande att ersättningen till författarna för bokutlåningen är otillfredsställande. Men jag vill vid detta tillfälle, herr talman, ändå deklarera att jag inte kommer att stödja den reservation som fogats till denna punkt i utlåtandet. Skälen härtill är följande. Jag anser att det måste ske en avvägning mellan vad samhället satsar på ersättning för biblioteksutlåning och vad man satsar på andra åtgärder som uppenbarligen måste vidtas för att stärka författarnas ekonomiska situation. Jag tycker inte att riksdagen i dag ensidigt skall ta ställning på en punkt, när en litteraturutredning är tillsatt och har till uppgift att penetrera dessa problem och för Kungl. Maj:t lägga fram förslag på olika alternativa vägar på vilka man kan förbättra författarnas ekonomiska situation.

Herr talman! Vad jag under punkten om konstnärsbelöningar rent allmänt sade om den stora enighet i sak i utskottet gäller naturligtvis också på denna punkt, liksom vad jag sade om prioritering, statsbudget o. s. v. Jag kan också i långa stycken instämma i vad herr Sundman i sitt anförande sade om författarnas situation. Men därifrån till att acceptera reservationen vid denna punkt är steget väldigt långt. Den tillsatta = litteraturutredningen skall inte bara syssla med frågan om biblioteksersättningarna. Biblioteksersättningarna är ju ändå för de allra flesta författare en mycket ringa del av deras inkomst, även om deras inkomster är mycket små. Utredningen skall också titta på bokkonsumtionens villkor och behov och på andra åtgärder för att stärka författarnas ställning. Jag tycker inte att det här är fråga om ett stöd till författarna, utan det är fråga om en ersättning för deras arbete, och biblioteksersättningarna är ju inte ensamma om att utgöra sådan ersättning. Herr Sundman nämnde att det kostar 4 kronor 60 öre att rent tekniskt låna ut en bok i ett visst bibliotek, medan författaren får 6 öre per lån. Det är säkerligen riktiga siffror; jag betvivlar dem inte. Men då kan man fråga sig hur det är med författarens förhållande till hans förläggare och övriga kostnader i samband med utgivningen och om det inte finns någonting att göra på den punkten. Biblioteksersättningen är ändock en mycken liten del av det hela. Skillnaden mellan det nuvarande förhållandet och fondens förslag när det gäller en större grupp av författare är mycket liten. Det finns för närvarande 30 författare som får mindre än 3 000 kronor — 2 899 kronor — och de skulle nu få 6 000 kronor. Det finns 47 stycken som får 2 272 kronor och de skulle få 5037 kronor. När det gäller belopp som betyder något — en författare som nu får 13 000 kronor skulle få 22 000 kronor — är det ytterligt få personer som kommer i fråga. Därför har jag mycket svårt att förstå herr Ahlmark när han säger att vi gjort det omöjligt i utskottet att hitta en vettig motivering genom att vi säger att för den händelse litteraturutredningen dröjer länge med sitt förslag så skulle man bryta ut denna del och ta upp den särskilt. Det är väl inte så underligt. Vi förväntar oss väl inte att litteraturutredningen bara skall ta upp denna detalj och föreslå vissa öres höjning, utan förutsätter att man ur utredningen bryter ut en rätt stor bit som hör ihop med detta. Vad som kommer att ta tid är — såvitt jag förstår — frågan om upphovsmannarätten och liknande ting, och den saken kan väl utredningen fortsätta med sedan den granskat detta. I övrigt vill jag bara påpeka att herr Sundman varit framgångsrik i ett avseende med sitt motionerande. Det gäller de nordiska författarstipendierna som vi i utskottet är ense om att det bör utgå särskilda medel till. Jag tycker man skall notera att vi där är fullt överens. Vidare tror jag inte att vi vinner så mycket här i kammaren genom att uppamma något tal om författarvrede — jag konstaterar att det inte var herr Sundman som gjorde det, utan det var en helt annan talare.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
Herr talman! Herr Svanberg förvånar mig. Han har sagt tidigare i dag att konstnärsbelöningarna var så små belopp att de inte spelade någon roll! Nu är det biblioteksersättningen som är så liten att den inte spelar någon roll. Då var det väl något misstag med de nordiska författarstipendierna på tillsammans 22 000 kronor. Det var väl egentligen också för liten summa för att bifallas, så det är kanske bäst att försöka få en ändring där också. Vad gäller ersättningen till författarna har herr Svanberg nog något missuppfattat denna fråga. Höjningen till 12 öre betyder inte så mycket i direkta författarpengar till var och en av författarna. De ökar totalt från 790 000 kronor till 1700 000 kronor. Hela anslaget ökar emellertid från 2 900 000 kronor till ungefär 6 500 000 kronor. Det som ökar mest är nämligen fondens fria del, solidaritetsdelen, där vi författare själva kan dela ut pengarna till olika kolleger alltefter behov och prestationer. Herr Hermansson klagade över att vi inte i reservationen vidhöll kravet på förhandlingsrätt. Herr Hermansson och jag är ense på den punkten, att vi måste eftersträva förhandlingsrätt. Men jag tycker detta är en sak som litteraturutredningen bör ta itu med. Vad beträffar litteraturutredningen och vad den sysslar med, är det ändå på det sättet att författarnas ekonomi i framtiden på ett eller annat sätt kommer att bli knuten till konsumtionen via biblioteken. Det finns inga andra möjligheter. Då är det, därest vi övergår till ett eventuellt något annorlunda utformat system, likgiltigt, om vi vid övergången har 6 eller 12 öres ersättning som grundbelopp. Totalt måste det i framtiden ändå bli ett betydligt större belopp som skall utgå till författarna.

Herr talman! Det här sista som herr Sundman sade är ju alldeles avgörande när man diskuterar vilken inverkan som litteraturutredningens existens har på denna fråga. Herr Svanberg säger att utredningen skall arbeta med mycket annat. Ja, just det! Den skall studera bokspridningens villkor, kulturutbudet när förutsättningarna för bibliotekens verksamhet ändras, den skall göra sociologiska undersökningar, och vi utreder om delar av det norska systemet kan överföras till Sverige. Men just därför att vi sysslar med så mycket i litteraturutredningen är det viktigt att se till att den här frågan inte begravs och att biblioteksersättningen inte stannar vid den nivå som gäller i dag. Jag tycker alltså att herr Svanberg har givit ett utomordentligt argument just för den linje som reservation 2 pläderar för. Då faller också den ståndpunkt som herr Hugosson och tydligen även herr Hellström intar, att man måste göra en avvägning längre fram och därför inte kan höja ersättningen i dag. Det skulle ju betyda att en låginkomstgrupp i samhället måste fortsätta att leva på en mycket låg standard, därför att man avvaktar en utredning som kan ta ett par år och därför att man inte har den politiska viljan att höja ersättningen provisoriskt. Herr Hugossons inlägg är intressant också på ett annat sätt. Det skulle inte behövas många röster från det socialdemokratiska partiet för att vår reservation får majoritet och biblioteksersättningen höjs redan i år. Låt oss säga att hälften av de unga socialdemokrater som kom in i riksdagen genom förra årets val följde reservationen — då skulle levnadsnivån för flera inom den här låginkomstgruppen höjas en del. Efter valet förra året presenterade SSU:s tidning Frihet en ny förening, »SSU Helgeandsholmen». Den har ungefär 20 medlemmar. Om de stöder reservationen, kommer reservationen att segra. De medlemmar av SSU Helgeands holmen som är närvarande här i kammaren kan ju gå till SSU:s program. På sid. 52 står det: Vi kräver »att bibliotekens ersättning till författare, konstnärer och musiker för bok-, konstoch musiklån höjs avsevärt». Det är ett bra krav, i motsats till många andra krav i SSU:s program. Vi i oppositionen har gett SSU-arna en chans att härvidlag följa sitt eget program.

Herr Sundman säger sig vara förvånad över mig. Det förvånar mig i högsta grad, eftersom han och jag har använt ungefär samma motivering tidigare i utskottet. Vi känner igen argumenten rätt bra — jag känner igen hans, och jag hoppas han känner igen mina. Jag har inte sagt att beloppen är så små att de inte spelar någon roll, men jag har sagt att vad man totalt åstadkommer inte är av sådan omfattning att man kan säga att vi löser problemen på ett avgörande sätt. Det är ändå en liten del i det stora hela. Naturligtvis betyder det något för någon enstaka författare, men det är inte så många det kommer att gälla. Vad beträffar de nordiska författarstipendierna är väl frågan i och med detta besvarad. Jag är medveten om att fondens fria del kan betyda åtskilligt, men herr Sundman och jag kan väl ändå vara överens om att detta inte löser författarnas problem på något sätt, utan att det måste till mera radikala åtgärder. Herr Ahlmark säger att utredningen sysslar med så många andra ting, att det är risk att denna fråga begravs. Det skulle förvåna mig mycket om herr Sundman sitter i en utredning och låter en sådan här sak begravas. Jag får hoppas att även herr Ahlmark ser till att den inte blir begravd. Vad utskottei har gjort är att säga, att om ni skall syssla med alla dessa andra ting, som egentligen inte har med författarnas ekonomiska situation att göra, och det dröjer flera år, så kan ni bryta ut denna fråga och ganska snart komma med ett förslag om författarnas ekonomiska situation, alltså inte enbart biblioteksersättningen. Hur SSU Helgeandsholmen skall klara ut detta överlåter jag till dem. Herr Ahlmark uppträder här som den som skall hjälpa våra unga socialdemokrater att få ett politiskt inflytande. Jag tror emellertid att det är en dålig hjälp. Bockfoien sticker fram litet för tydligt. SSU har liksom partiet en bestämd inställning till denna fråga, men den inställningen innebär inte att man skall hoppa på första bästa lilla fnuttiga sak som kommer fram. Gör ett ordentligt arbete i litteraturutredningen, så att vi får ett verkligt förslag att behandla! Jag tror att både unga och gamla socialdemokrater skall gå med på det.

Herr talman! Herr Sundman sade att man i princip var överens om kravet på förhandlingsoch avtalsrätt för författarna men att man ville avvakta litteraturutredningens förslag. Jag tvivlar inte ett ögonblick på herr Sundmans inställning till den frågan. Men nog tycker jag att det är litet svagt att de borgerliga i statsutskottet inte har skrivit en enda rad om detta, när de säger att de är överens om den viktiga princip författarna nu slåss för och som vi vet att författarna anser avgörande i de aktioner de förbereder till nästa vecka. Varför har de borgerliga helt tigit om den saken? Det finns ingenting positivt skrivet från de borgerligas sida som stöder denna princip om förhandlingsrätt. Till frågan om författarersättninger vill jag ännu en gång betona att detta är ingen ny fråga som plötsligt kommit fram i kammaren genom att herr Ahlmark eller någon annan har vunnit inträde här. Det är en fråga som vi har debatterat i många år, och vårt parti har under en följd av år fört fram det krav som ställts av författarnas egna organisationer och av styrelsen för författarfonden. Men man har avslagit det med olika motiveringar. Vi har också för vår del, liksom en del enskilda socialdemokrater, ställt kravet på en litteraturutredning. Det kravet avvisades också under många år. Sedan beslutades äntligen litteraturutredningen och då kunde man säga: Vi skall inte höja nu utan vi skall göra en utredning. Nu säger man att det sitter en utredning som man måste avvakta, och därför kan vi inte höja. Faktum är emellertid att författarna själva under en lång följd av år — herr Sundman vet hur många — har ställt kravet på höjning av biblioteksersättningen. Jag tycker att det är mycket förvånande att herr Svanberg kan gå upp i talarstolen och säga att höjningen till 12 öre är en liten futtig sak. Jag undrar om inte herr Svanberg borde fundera på att ta bort det omdömet ur protokollet.

Herr talman! Jag menar, herr Ahlmark, att man inte kan se biblioteksersättningen som en isolerad fråga. Jag anser som herr Hugosson att samhällets stöd till författarna och till kulturarbetarna över huvud taget bör väsentligt utvidgas. Men frågan är då om man i första hand skall gå den vägen att stödet skall knytas till omsättningen — i detta fall till hur många gånger man lånar en bok — eller om det skall vara oberoende av populariteten hos författarnas böcker. Jag förstår att i den liberala marknadshushållningens princip är det rimligt att knyta stödet till någon form av omsättning. För mig är det inte självklart och inte heller för SSU, även om herr Ahlmark försöker få det dithän genom att citera en enskild mening i ett programförslag.
Herr talman! Till herr Ahlmark skul le jag vilja säga att det är en illusion att tro att biblioteksersättningen som sådan kan avhjälpa de brister som finns i det svenska kulturlivet och de problem författarna har att brottas med. Vad som krävs — och här tror jag att jag talar för inte bara SSU utan hela det socialdemokratiska partiet — är att samhället kanske ännu mera konsekvent än hittills erkänner sina skyldigheter gentemot kulturarbetarna och handlar därefter. Den klena biblioteksersättningen är en sak som man kan ha anledning diskutera. Men det är detta som litteraturutredningen — där både herr Ahlmark och herr Sundman är ledamöter — har att titta på. Jag menar att det norska systemet med betydande statliga inköp av nyutkommen litteratur och med statliga bidrag till författarroyalty på en grundupplaga bör noga prövas också när det gäller den svenska bokmarknaden. Det finns alltså en mängd olika saker som, eventuellt tillsammans med en väsentligt ökad biblioteksersättning, kan förbättra författarnas ekonomiska villkor. Jag vill därför uppmana ledamöterna i litteraturutredningen: Gör mer för boken, gör mer för författarna, handla snabbt, lägg fram ett program så att vi får möjlighet att ta ställning och ge kulturarbetarna och författarna bättre ekonomiska villkor!
Herr talman! Jag vill ge herr Hermansson rätt: det skulle nog ha gått att plocka in någonting om förhandlingsrätten i skrivningen, men man arbetar ju ibland under stark tidsnöd. På den punkten ger jag alltså herr Hermansson rätt. Herr Hellström förde på tal biblioteksersättningens konstruktion. Han talade om liberala metoder och liknande. Jag får väl påpeka att vad beträffar inkomstfördelning har inte någon yrkesgrupp här i landet kommit så långt som författarna vad gäller biblioteksersättningen. I dag går direkt till författarna, i proportion till den omfattning vari deras böcker lånas ut, 790 000 kronor. Men gemensamt fördelas i långtidsstipendier 480000, i punktstipendier 607 000, i belöningar 120000 och som pensioner utgår 560 000 kronor. Här är det verkligen fråga om att man i mycket stor utsträckning avstår ifrån egna inkomster via biblioteken till fromma för hela författarkåren. Det är, närmare bestämt, 75 procent av den biblioteksersättningen som går till solidaritetsfonden. Det kan tjäna som gott exempel för andra på många håll. Herr Svanberg och herr Hugosson var överens om att biblioteksersättningen inte ensam löste de problem som författarna har. Nej, inte gör den det; det är alldeles självklart. Men ingen har väl hävdat det heller. Här gäller det emellertid att få ytterligare 3,2 miljoner i år till en oerhört underbetald yrkeskår. Allt tal om att skjuta på det hela ett år till — det är det som det här är fråga om — tycker jag är omöjligt att försvara moraliskt.

Herr talman! Denna diskussion har varat tillräckligt länge nu, men jag kan inte underlåta att uttrycka min förvåning över herr Hermansson. För honom är inte en ökning av de flesta författarnas villkor med ungefär ett par tusen kronor, som det här skulle gälla, någon liten sak. För honom är det tydligen något mycket stort. Det är liksom slutmålet för hans kulturella giv. Jag tycker inte att man kan betrakta denna lilla höjning som någonting så revolutionerande som här görs gällande. Jag vill lösa dessa frågor i ett betydligt vettigare och större sammanhang.

Herr talman! Herr Svanberg säger att vi i oppositionen hoppar på »första bästa lilla fnuttiga sak» — om jag uppfattade honom rätt. Det är den eniga författarfondens styrelse som har lagt fram det här förslaget. Dess inriktning stöds av de svenska författarna, fastän de naturligtvis vill gå ännu längre. Det är det som är »första bästa lilla fnuttiga sak» enligt herr Svanberg. Vidare säger han att jag skulle vilja rädda de unga socialdemokraterna till politiskt inflytande. Nej, inte alls! Jag vill rädda förslaget om höjd biblioteksersättning att gå igenom redan i år. Då svarar mig herr Hellström, att »populariteten» i fråga om olika författare och olika böcker inte skall vara avgörande för författarstödet utan man kan tänka sig andra lösningar. Ja, men populariteten i fråga om författare och bokutlåning är ju inte ensamt avgörande. Konstruktionen i biblioteksersättningen hoppas jag herr Hellström känner till. Det mesta går ju till en fond för pensioner och stipendier, även till författare som inte är så populära. Dessutom finns det ingenting i SSU:s program, som antyder något annat än att man vill höja biblioteksersättningen enligt ungefär den konstruktion den har 1 dag. Men nu säger herr Hugosson att det inte räcker med en höjd biblioteksersättning. Annat behövs därutöver för att det skall bli en bra politik på det här området. Jag är helt överens med herr Hugosson på den punkten. Det norska systemet är t.ex. utomordentligt intressant, men det strider inte mot en höjd biblioteksersättning. Man kan genomföra det ena provisoriskt först, innan man genomför resten. Och det är viktigt att höja en låginkomstgrupps levnadsstandard redan i dag. Herr Hugosson slutade sitt anförande med att uppmana oss i litteraturutredningen att »handla snabbt». Jag vill returnera den uppmaningen: handla snabbt, herr Hugosson, rösta på reservation nr 2!
Herr talman! Herr Svanberg upptäckte tydligen att han var ute på svag is genom sitt tidigare yttrande. Så måste man tolka hans senaste inlägg. Jag anser självfallet inte att en höjning av biblioteksersättningen skulle lösa alla problem för författarna, för kulturspridningen och vad beträffar övriga allmänna frågor som inbegrips här, och det anser inte heller författarna själva. Men de kräver en rimlig ersättning för sitt arbete. Det är ju detta som är det grundläggande. Och det är därför de år efter år ställt detta krav. Jag trodde inte det var nödvändigt att för herr Svanberg, som är gammal reformist, påpeka att det finns frågor och problem, som ligger mellan futtiga saker och revolutionen. Det borde herr Svanberg kanske tänka på. Med anledning av herr Sundmans förklaring, som jag tycker var mycket ärlig, att de borgerliga borde ha i sin skrivning fastslagit principen om förhandlingsrätt, vill jag också uttrycka den förhoppningen att det inte var någon annan nöd än tidsnöd som förhindrade dem att göra det.

Herr talman! Statsutskottet har enhälligt skjutit frågan om förhandlingsrätten ifrån sig och jag tror inte att skälet enbart var tidsnöd. För herr Sundman var det kanske det, men jag är tveksam om man inom alla borgerliga partier ser saken så. En förhandlingsrätt skulle ju medföra ganska långtgående konsekvenser för upphovsrätten och upphovslagen liksom för synen på hela den fria litteraturdistributionen. Detta är ju också anledningen till att man inte har någon förhandlingsrätt. Jag tror inte att man varit i tidsnöd men att man velat vinna tid genom att hänskjuta frågan till litteraturutredningen. Med hänsyn härtill skall jag inte ta upp argumentationen i denna mycket komplicerade fråga. Jag har tidigare sagt och är beredd att upprepa det, att vi oavsett detta självfallet är beredda att inom departementet överlägga med författare och alla andra grupper om deras villkor. Att vi inte skulle vilja diskutera frågan behöver ingen riskera. Innan jag tar upp herr Sundmans resonemang skulle jag vilja säga herr Ahlmark att jag inte riktigt kan begripa vad han har på den här galejan att göra. Om frågan vore så ekonomiskt likgiltig från statsfinansiell synpunkt borde väl herr Ahlmark varit uppe år efter år och slagits för högre författarersättning. Men det har inte herr Ahlmark gjort förrän den dag regeringen säger ifrån, att vi över huvud taget måste förbättra författarnas villkor, och tillsätter en litteraturutredning. Herr Ahlmark får förtroendet att tillhöra utredningen. Och då plötsligt vaknar han till liv och utnyttjar sitt ledamotskap till att med åthävor, som herr Sundman aldrig skulle drömma om att använda, tala om författarnas betryckta läge. Jag kan inte vara något slags sedelärare för herr Ahlmark, men det är en gammal god princip här i riksdagen att har man slagits för en fråga och man sedan blir medlem av en utredning får man fortsätta på samma linje. Men har man varit ointresserad av en fråga och plötsligt blir medlem av en av Kungl. Maj:t tillsatt utredning, skall man ta det litet försiktigt medan utredningen pågår. Detta är en regel som otaliga riksdagsmän före herr Ahlmark brukat följa. Mot denna bakgrund framstår herr Ahlmarks argumentation som minst sagt avfyrad från leksakspistoler. Herr Sundmans argumentation är av en helt annan typ. Att han driver den här frågan som vice ordförande i Författarföreningen och som ny i riksdagen betraktar jag som självklart. Det är ett fullföljande av Stellan Arvidsons mångåriga gärning. Jag vill polemisera på en punkt. Herr Sundman sade att jag inte hade funnit anledning att höja författarnas biblioteksersättning. Då vill jag säga att jag kan finna ett mycket stort antal anledningar till att höja biblioteksersättningen — men jag har inte haft pengar för det i år. Det är den enkla förklaringen. Vi började budgetarbetet under vissa bestämda förutsättningar. För det första skulle vi åstadkomma en åtstramning av budgeten med ungefär en miljard kronor. För det andra skulle vi inte höja skatterna. För det tredje skulle de pengar vi fick över huvudsakligen användas på sysselsättningssidan. Detta betydde att vi måste göra en mycket hård prioritering på kulturbudgeten, eftersom de automatiska utgiftsökningarna där är ganska stora. De pengar vi hade fick därför läggas på vissa punkter: riksteatern, rikskonsertverksamhetens utbyggnad och en förbättring av konstnärsstipendierna, som ju till ungefär en tredjedel kommer författarna till godo. Det är den prioriteringen vi har gjort i ett hårt och skärpt budgetläge. Jag tycker det var rimligt att lägga de pengar vi hade på de direkta stipendierna, men det är ju inte något prejudikat för framtiden. Den dag vi får det statsfinansiella utrymmet härför skall vi självfallet förbättra biblioteksersättningen liksom mycket annat. Men jag återkommer till att om vi hade haft de 3 miljoner kronor som det här talats om, så är jag inte alldeles säker på att de i sin helhet hade lagts på biblioteksersättningen. FLYCO avstod ju häromåret från en tänkbar höjning till förmån för målarna, och jag tror att bildkonstnärerna är den grupp som har det svårast. Det är möjligt att pengarna hade gått till dem i stället; det vill jag dock inte uttala mig om. Någon kanske tycker att 3 miljoner kronor är litet pengar, men det är en gans ka stor summa i kulturbudgeten, och vi har därför tvingats till en hård prioritering. ä Jag sade att jag kan finna många anledningar att förstärka ersättningen eller stödet till författarna, vilket ord man nu vill använda. Vårt system med biblioteksersättning kan sägas ge magert resultat, men å andra sidan är det unikt. Det finns ingen motsvarighet någonstans utom i de nordiska länderna, där danskarna ligger ungefär på vår nivå men med ett annat system och där det i Norge är fråga om små belopp. Det är såvitt jag vet bara de nordiska länderna som ersätter författarna på detta sätt. I andra länder är den tanken okänd. För övrigt har vi också andra typer av stöd, t.ex. för tidskrifter, för översättning och för referenslitteratur. Det är också sådant som har genomförts de senaste åren.

Litteraturutredningen har också tillsammans med låginkomstutredningen en undersökning på gång om författarnas villkor. Jag förmodar att kulturrådet kommer att göra en undersökning om andra gruppers villkor. Vi får nämligen inte bara se till den så att säga mest välskrivande och mest talföra gruppen, som bäst kan slåss för sina villkor, utan vi måste se till alla grupper av kulturproducenter i ett sammanhang. Det finns ofantligt många anledningar ait ge dem alla en förstärkt ställning. Jag vill ta upp ett argument i detta sammanhang. Det har ibland sagts att biblioteksersättningen skall höjas därför att biblioteken genom hemlånen skulle minska bokförsäljningen och där med också författarnas inkomster av deras produktion. Författarna får ju genom förlagsavtal med förläggarna för närvarande normalt royalty med 16 ?/s procent av priset på varje försåld bok. Det är för övrigt en honorarsberäkning som sedan länge varit oförändrad. Författarna har tydligen inte fått vara med om att dela på några rationaliseringsvinster, om sådana gjorts. Visst är det sant att de bokexemplar, som efter utgivningen hamnar på biblioteken, troligen utnyttjas mer intensivt än andra, även om boklån hos vänner och bekanta enligt en undersökning av läsvanorna på 1950-talet var dubbelt så frekventa som boklån i bibliotek. Därför har man lämnat en viss ersättning för boklånen. Men är det verkligen sant och finns det något belägg för att hemlånen negativt påverkar författarnas situation? Är det inte snarare så att biblioteken fungerar som en bas för litterär stimulans och ett vidgat läsintresse, framför allt hos ungdomen som är nästa generations bokköpare? Det är ett viktigt argument, ty om biblioteksverksamheten skulle ha denna negativa effekt, skulle ju bokförläggare, bokhandlare och alla andra intressenter i bokutgivningen med samma rätt göra anspråk på ersättning från staten. Jag tvivlar alltså på denna negativa effekt. Jag tror att effekten tvärtom är positiv. Men det faktum att biblioteken är en positiv stimulans till bokläsning och till spridningen av författarnas verk är i och för sig inget skäl mot en biblioteksersättning och mot en högre biblioteksersättning än den vi har för närvarande. " Jag har också tagit del av de skrifter, som författarna givit ut i den aktion som de nu skall inleda.

Vi som sitter med pengarna har att ta ställning till de svåra avvägningsproblemen, jagade av ivriga skattesänkare på den borgerliga kanten, vilka naturligtvis när det gäller något litet överbud på utgiftssidan gärna vill ställa sig i främsta ledet men sedan inte vill vara med om att betala räkningen. Vi ser en opinionsbildning av denna typ icke som en strid utan som en naturlig strävan att skapa opinion för en förbättrad situation för kulturproducenterna och för en allt aktivare kulturpolitik i vårt land. På denna punkt har jag ingen som helst annan mening i förhållande till författarna.

Herr talman! Ja, herr Palme, detta var ganska mycket på en gång. Jag får hacka ut ett och annat i det hela. Frågan om den negativa effekten på bokförsäljningen av biblioteksutlåningen var något som vi talade om för 10—15 år sedan, men nu har den bara akademiskt intresse för oss. Det är för oss en teoretisk frågeställning utan betydelse i detta sammanhang. Jag kommer inte ihåg hur vi resonerade, men jag lämnar funderingarna i detta sammanhang helt åsido eftersom de saknar intresse. Något som däremot har intresse är herr Palmes klara besked att man helt enkelt saknade pengar. Min formulering var mycket riktigt avsedd som en liten provokation, och jag fick det svar jag hade väntat, nämligen att det inte fanns några pengar. Det är härvidlag som vi inte kan komma överens. Detta är alltså resultatet av stödtanken: biblioteksersättningen är ett stöd, och har man inte pengar drar man in stödet. Men vi författare menar att biblioteksersättningen är inte ett stöd, utan ersättning för arbete. Och sådant snålar man inte in därför att man har dåligt med pengar. Har vi ett år ont om pengar i detta hus, så nekar vi ju inte städerskorna — de som har de lägsta inkomsterna — löneförhöjningar som andra får. Det kan vi inte göra — det vore orimligt. Nej, detta är en ersättning, och vi kan inte acceptera att man av budgettekniska skäl skall vägra att höja ersättningen. Det framstår för oss som horribelt — ja, helt enkelt omoraliskt. Herr Svanberg återkom till att 3,2 miljoner är en struntsak. Men det är inte en struntsak, herr Svanberg. Vi kan t.ex. inte betala pensioner till så många som vi skulle vilja betala ut pensioner till. Författarfonden betalar 7000 kronor — ett futtigt belopp — i pension. Och bara några pensionsrum till på 7000 kronor skulle kunna åstadkomma stor glädje i våra led. — Författaränkor får 4000 kronor av oss i pension per år. Det är horribelt lågt. 3,2 miljoner kronor är icke en struntsumma — det är ett jättebelopp för Författarfonden som har så ont om pengar.

Herr talman! Min replik kan bli mycket kort, eftersom herr Palmes replik till mig låg helt utanför sakfrågan. Jag har tagit upp och bemött de argument som brukar anföras mot en ökad biblioteksersättning: det kostar för mycket, man skall inte föregripa utredningens förslag, det finns andra lösningar som skulle kunna vara bättre. Men mina synpunkter tar herr Palme inte upp i sin replik till mig. Han viftar undan frågan. Och då har han verkligen en leksakspistol i handen: den innehåller ingenting och den är inte avsedd att skjuta med. Han säger ju bara att jag inte skulle ha rätt att debattera den här frågan, eftersom jag tillhör litteraturutredningen. Nu är det faktiskt så att herr Sundman och jag har lagt fram, på våra partiers vägnar, en gemensam motion som oppositionen anslutit sig till i sin reservation i år. Det är väl alldeles klart att om man vill markera att en lösning kan uppnås utan att man föregriper lit teraturutredningens arbete, så kan det bl.a. göras genom att medlemmar av litteraturutredningen själva säger det. Men den synpunkten vågar herr Palme inte att ta upp. Han står där med en leksakspistol i handen.

Herr talman! Detta med leksakspistoler tycks ha gått herr Ahlmark djupt till sinnes. Jag funderar över varför han egentligen beväpnat sig. Eftersom han talade om de unga socialdemokraterna fick man nästan intrycket, att de äldre folkpartisterna numera är så vissna mot sina yngre halmhattar, att den stackars Ahlmark känner sig tvungen att beväpna sig av rena skyddshänsyn. Men herr Ahlmark begriper icke det som var min enkla synpunkt och som så många riksdagsmän före honom har respekterat. Den innebär att om man drivit en fråga, så fortsätter man att driva den oavsett om man blir ledamot av en utredning eller ej. Men har man icke visat ett dugg intresse tidigare under rätt många år i riksdagen för en fråga — som när det nu gäller herr Ahlmark och litteraturstödet — och blir ledamot av en utredning, så brukar man ålägga sig en viss återhållsamhet under den tid utredningen arbetar. Att herr Ahlmark använde de största åthävorna gjorde det hela så mycket mera remarkabelt. Men om herr Ahlmark inte vill följa de principer som alla andra riksdagsmän följt må det vara hans ensak. Skälet till att jag inte så mycket tog upp herr Ahlmarks argumentation som herr Sundmans var dessutom att det fanns en betydligt större saklig lödighet i vad herr Sundman sade. Och låt mig återkomma till herr Sundmans yttrande. Herr Sundman säger att det här är en ersättning till författarna på 6 öre — 3 öre utgår automatiskt. Denna ersättning får alltså inte bli föremål för budgetprövning i vanlig ordning utan den skall så att säga öka i takt med den allmänna lönestegringen. Jag kan förstå herr Sundmans argumentation, men jag tror inte att han med den gör det lättare för sig, därför att då skulle vi ha något slags index på författarersättning, som skulle knytas till en viss nivå. Jag tror för min del att den då skulle hamna på för låg nivå, ty om vi får pengar borde vi kunna höja stödet till författarna mycket kraftigare än vad som motiveras av den allmänna löneutvecklingen i samhället. Utan att vilja binda mig för formerna tror jag detta. Om så skulle bli fallet har herr Sundman bundit ris åt egen rygg. Det är inte alla kulturproducenter som har den här speciella formen av biblioteksersättning. När det gäller bildkonstnärerna får vi hjälpa dem dels genom att köpa men dels också genom förstärkta stipendier, vilka måste bli föremål för vanlig budgetprövning. Därför bör man redan av detta skäl inte låsa sig så hårt vid en lönetanke, eftersom man då får svårare att göra en rättvisande fördelning mellan olika typer av kulturproducenter. Jag skall inte fördjupa mig i detta, men jag tror att herr Sundman har uppfattat vad som är det centrala för mig; vi har inte höjt författarersättningarna i år helt enkelt därför att vi icke haft några pengar därtill. Det har inte berott på någon principiell ovilja. Men bara denna korta debatt visar hur mycket det finns både för litteraturutredningen och kulturrådet att överväga. Personligen ser jag mycket fram mot dessa överläggningar.

Herr talman! Kan det vara herr Sundman till någon glädje vill jag gärna säga att om jag använde uttrycket struntsumma var detta en mycket tokig formulering. s När det gäller den enskilde författaren är det inte fråga om någon struntsumma. Jag reagerade inte mot något av det som herr Sundman sade. Jag uppskattar honom som en hederlig debattör och vi är överens i långa stycken. Men jag reagerar när man gör ett försök att framställa det som reservationen vill som ett sätt att lösa författarnas problem; man framställer t.o.m. de däri framförda önskemålen som om de gåve ett tillfälle för de unga socialdemokraterna att äntligen vara trogna mot partiprogrammet. Det är detta jag kallar strunt, och då är vi väl i stort sett överens.

Herr talman! Mitt inlägg skall bli mycket kort. Det är inte fråga om att lösa problemet, herr Svanberg, det är bara fråga om att få fram en interimslösning. Jag talade om ersättning och inte om stöd. Jag tror att statsrådet Palme drog ut konsekvensen av mitt resonemang in absurdum. Men vi skall inte besvära kammaren med detta utan vi kan fortsätta resonemanget vid något mera privat tillfälle.

Herr talman! Jag är glad över att många synpunkter redan har framförts men vill ändå framlägga mina åsikter, även om intresset kanske håller på att mattas. I och med att levnadsstandarden höjs ökar också möjligheterna för allt fler att ta del av kulturens yttringar. Ofta hör man det ganska lättvindiga påståendet att det enbart är brist på pengar eller brist på utbildning som hindrar kulturkonsumtion. Det är det självfallet inte. Man kan anföra många exempel på att kulturkonsumtionen skär tvärs igenom befolkningslagren och på att pengar och utbildning visst inte garanterar någon kulturell aktivitet. Men vilka hinder man än anser föreligga är det en gemensam målsättning i vårt samhälle att verka för att sprida kulturkonsumtionen till så många som möjligt. En ökad kulturkonsumtion förutsätter självfallet att vi har en stor skara kulturskapare och att de lever under drägliga villkor. I det samhälle som vi hade så sent som fram till andra världskriget var det ofrånkomligt för staten att se på kulturen som något av en lyx, som man först i sista hand kunde tänka på att stödja. I välståndssamhället bör bilden vara en helt annan. Om vi vill betrakta kulturen som en central samhällsfunktion och inte bara som en vacker garnering på ett samhälle som egentligen har viktigare saker att syssla med, måste vi också betrakta kulturskaparna som en grupp arbetande människor inom samhället som har rätt att få betalt för sina insatser; d.v.s. de skall ha betalt, ha ersättning, inte stöd, belöning. Dithän har vi naturligtvis långt ifrån hunnit. Fortfarande stöder staten t.ex. konsten med stipendier och konstnärsbelöningar — de har diskuterats i dag — och det vill i klarspråk säga att den utövar en sorts välgörenhet, som dessutom inte kommer så särdeles många till del. Fortfarande kan det alltså, som i dag, hända att berättigade anspråk på ersättning för den prestation, som författarna faktiskt gör genom att deras verk lånas ut till allmänheten genom biblioteken, inte betraktas som en förhandlingsfråga utan en fråga som regering och riksdag beslutar över författarnas huvuden, som en sorts belöning för välartat uppförande. Staten sitter alltså kvar i det gamla samhällets, fattigsamhällets, värderingar. Kulturskaparnas livsvillkor görs beroende av statens välvilja. Men en aktiv kulturpolitik måste i stället sikta på att få fram allt fler arbetstillfällen för kulturskaparna, inte minst att definiera de arbetstillfällen som redan finns, och att betala för deras arbete. Det är självklart att vi har långt kvar till exempelvis införandet av en ga ranterad minimiinkomst eller andra liknande åtgärder. Det finns många och svårlösta problem i detta sammanhang.

Jag skall inte redovisa hela förslaget — det har redan gjorts här i dag och det görs även i reservationen. Det rör sig alltså om 12 öre per boklån. Mot det skall man, som herr Sundman påpekade, ställa penningvärdets fall och det förhållandet att författarna själva kräver minst 25 öre. Genom att följa Författarfondens förslag skulle vi kunna visa att vi ändå börjar närma oss en modern syn på kulturen och kulturskaparna. Utskottet hänvisar, som alla vid det här laget vet, som grund för sitt avstyrkande av motionerna om att Författarfondens förslag skall följas till en år 1968 tillsatt litteraturutredning, och denna skall helt symtomatiskt syssla med att utreda författarstödet. Eftersom författarna under en lång följd av år har krävt höjd biblioteksersättning och utförligt motiverat sina krav har de säkerligen svårt att förstå, att en under förra året tillsatt utredning omöjliggör ett tillmötesgående av deras krav. Det förefaller mig och väl också författarna närmast som den obotfärdiges förhinder. Det har redan sagts att kulturskaparna i allmänhet inklusive författarna är en utpräglad låginkomstgrupp. Här finns nu tillfälle att visa att allt tal om det angelägna i att lösa låginkomstproblemet inte bara är tomma ord — under förutsättning självfallet att man verk ligen anser att författarna utför ett hederligt arbete. Det gäller här en princip. Den tekniska diskussion som herr Svanberg och andra socialdemokrater vill ha det till — för herr Palme är det en budgetteknisk diskussion — är inte särskilt intressant annat än ur den synvinkeln att det avslöjar inställningen till kulturskaparna. Vilken annan yrkesgrupp skulle finna sig i att dess arbetsersättning diskuterades i sådana termer som vi hört i dag, även om de varit välvilliga?

Herr talman! Även i denna fråga har utskottet varit ense så till vida att vi alla i högsta grad uppskattar Tekniska museet. Museet är en utmärkt institution som är till stor nytta även för skolundervisningen. Men nu sysslar 1965 års museioch utställningssakkunniga även med frågan om vår museiverksamhet. Vi inom utskottsmajoriteten anser oss inte vara kompetenta att plocka ut några tjänster ur hela den binge av tjänster som föreslagits på kulturområdet. Vi har framhållit att även detta är en budgetfråga, och det är en massa av de föreslagna tjänsterna som inte kunnat beviljas. Vi anser oss inte kunna säga att just dessa två tjänster är de allra viktigaste och att det är dessa som bör tillsättas. Vi överlåter den bedömningen till Kungl. Maj:t, som bör ha större möjligheter att ta ställning till denna budgettekniska fråga.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

Herr talman! Under denna punkt skall vi ta ställning till en rad delfrågor som gäller statens stöd till ungdomsverksamheten. Jag måste beklaga att ett sådant ärende kommer upp just en fredagseftermiddag, när tidsschemat är pressat. Jag skall inte gå in på så många detaljer, eftersom jag vet att det finns flera talare anmälda. De anslag som avses i betänkandet bygger i stort sett på 1962 års ungdomsutrednings förslag. Jag måste dock redan nu konstatera att förslaget får betraktas endast som en etapp på vägen. Vi gör alla, i både privata och allmänna sammanhang, innan vi företar en satsning eller en investering ett övervägande, om satsningen kommer att löna sig. Jag vill påstå att det torde finnas få satsningar som är så riktiga och så väl motiverade som att i vårt samhälle i dag satsa på frivilligt ungdomsarbete. Såväl ungdomsutredningen som remissinstanserna har också strukit under vikten av den personlighetsoch samhällsfostrande uppgift som ungdomsorganisationerna har. Departementschefen föreslår en höjning under denna rubrik med ungefär 25 procent, men jag måste konstatera att det ändå har uppstått stor besvikelse bland dem som arbetar inom ungdomsleden. Det har jag förståelse för. De aktiva inom organisationerna brottas med svåra problem av både ekonomisk och annan art. Ett ekonomiskt stöd från samhället har inte bara den innebörden, att det gör arbetet ekonomiskt lättare, utan det verkar också stimulerande för 1edare och andra som ägnar en stor del av sin fritid åt ungdomsarbete. Några ord om ett par av de reservationer som är fogade till punkt 18! Reservation 4 gäller förslaget att grundbidraget till den centrala verksamheten skall utgå med 25000 kronor till varje organisation. Utskottsmajoriteten vill inte gå längre än vad departementschefen har föreslagit men skriver att målsättningen måste vara en förstärkning av detta bidrag. Ungdomsutredningen har föreslagit 40 000 kronor, och en förkrossande majoritet bland remissinstanserna har anslutit sig till det förslaget. Det finns ett par remissinstanser som ställer sig tveksamma, men det beror på att de vill ha en annan konstruktion. En del remissinstanser anser att grundbidraget är så viktigt, att man bör gå ännu längre än utredningen. Jag kan inom parentes tillägga att det skulle finnas en hel del att säga om konstruktionen av ungdomsbidraget, men jag skall inte gå in på den saken, eftersom debatten då skulle bli alltför utgrenad. Det finns 52 bidragsberättigade organisationer, och en höjning av grundbidraget med 1535 000 till 40 000 kronor skulle innebära en ökning av anslaget med 780 000 kronor.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 Vi anser det anmärkningsvärt och beklagligt med tanke på dessa båda organisationers stora värde för samordning och stimulans av respektive medlemsorganisationers verksam het att ungdomsutredningens förslag innebär en sänkning för dessa organisationer. Departementschefen tar emellertid avstånd från ungdomsutredningen på denna punkt. Vi förutsätter i vår reservation att Kungl. Maj:t skall ha som riktpunkt att även Sveriges ungdomsorganisationers landsråd och Frikyrkliga ungdomsrådet tillerkänns en anslagsökning.
Herr talman! Årets statsverksproposition upptar den första etapp av förbättringar som har föreslagits i ungdomsutredningens betänkande beträffande statens stöd åt ungdomsorganisationerna.
Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 9 b och 10 a.
I anslutning härtill har också regeringens syn på organisationernas betydelse och uppgifter kommenterats.

Inte minst inom ungdomarnas egna organisationer har vi kunnat märka ett intresse för att vidga och förnya verksamheten. Det har märkts på skilda fält. Vi ser hur politiska och religiösa organisationer bjuder konstruktiva möjligheter att kanalisera ungdomarnas växande internationella engagemang.

Vi har sådana exempel som SSU:s »Syneförrättning i folkhemmet». Jag tror att vi härvidlag arbetar hand i hand med organisationerna och att våra intressen är samstämmiga när vi går ut med dessa utredningsförslag. Ungdomsorganisationernas värde för ungdomen och inte minst för samhället har betonats kraftigt. Samtidigt har vi presenterat planer för en aktiverad ungdomspolitik. Förutom anslagsförstärkningar föreslås riktlinjer för att genom ett utvecklingsarbete förbättra organisationernas och samhällets möjligheter att skapa en ungdomsvänlig miljö. Den försöksverksamhet och den utredningsverksamhet som föreslås bör kunna ge underlag för förslag såväl till successiva förbättringar på kort sikt som till större planmässighet på längre sikt. Vad som framförs i propositionen är att uppfatta som ett uttryck för ett starkt förtroende för ungdomsorganisationerna och som ett uttryck för en bestämd vilja att förbättra deras arbetsmöjligheter. Därigenom främjas en av de viktigaste vägarna för ungdomarna att växa in i vårt demokratiska samhällsliv.

Herr talman! Ett demokratiskt samhälle har stora värden att vårda och försvara. Den enskildes möjligheter att vara med i samhällsarbetet måste alltid vara riktmärket för vårt arbete och för organisationerna. Utan detta har man ingen möjlighet till en reellt fungerande folkstyrelse. Vilka är då de organisatoriska vägarna? Ja, självklart är organisationer och föreningar som komplement till de politiska partierna hörnpelare i ett system som ger de flesta möjligheter att vara med och ge någonting av sitt bästa i samhällsarbetet. Föreningsarbete av olika slag kan även ge den lågmälde med goda idéer och värdefulla synpunkter en chans. I föreningsarbetet med dess gruppoch lagarbete kan också den verkliga dialogen komma till stånd mellan den vanlige medlemmen och ledaren, alltså ofta ombudet som skall föra uppfattningarna vidare. Detta är grundläggande principer i en demokrati och vi måste på allt sätt odla förutsättningarna för ett sådant arbete. Det gäller inte minst ungdomen. Ingenting kan vara viktigare än att ge ungomen allt det stöd och all den hjälp som den behöver för att kunna engagera sig i samhällsarbete av olika slag i positiv riktning. I en verksamhet med avgörande inslag av solidaritet och hänsynstagande till andra har ungdomarna möjligheter att arbeta. Att det bland dagens ungdom finns ett starkt intresse för och engagemang i samhällsfrågor av olika slag saknas det inte bevis för. Detta är utomordentligt glädjande. Utbildningssamhällets framväxt leder till en ökad självständighet hos ungdomen. Man accepterar inte utan vidare de äldre generationernas värderingar. Man ifrågasätter, man diskuterar och man till och med protesterar. Ungdomen engagerar sig hårt, som också statsrådet Odhnoff nyss sade, i de internationella frågorna och vill inte gärna veta av några nationella gränser. En av förutsättningarna för ungdomens starka engagemang i internationella frågor är naturligtvis dess möjligheter att följa utvecklingen ute i världen genom massmedia och genom resor etc. Det är väl alldeles klart att detta ger ungdomen nya perspektiv och nya möjligheter att agera. Vi måste också hoppas att det snabbt föränderliga samhället förmår skapa öppna individer, beredda att ta intryck av och kritiskt analysera uppfattningar som de kommer i kontakt med. Det krävs åtskilligt mer i dag av ungdomen i detta avseende än kanske tidigare. Det krävs mycket av tolerans och anpassningsförmåga, och vi tror att det är viktigt i det framtida samhället. Men ibland får man den känslan att aktiviteten från ungdomens sida alltför markant inriktas på spontana aktioner. Givetvis är detta bra och riktigt, men det kan aldrig bli annat än komplement till föreningsaktiviteter och aktiviteter genom föreningsarbete. Vid denna avvägning spelar självfallet massmedia en stor roll. Man kan inte förneka att massmedia betydligt mera ägnar sig åt dessa direkta aktioner än åt det tysta och viktiga arbetet i föreningar och organisationer. En TV kamera riktas snabbare och oftare mot dem som talar högt än mot dem som arbetar tyst och målmedvetet i sin förening eller organisation. För samhället bör det vara en mycket angelägen uppgift att på allt sätt stödja arbetet bland och för ungdom, och härvid är de ekonomiska frågorna självfallet avgörande. De anslag som utgår från stat, landsting och kommuner har varit värdefulla men är fortfarande otillräckliga. När det gäller det statliga stöd som behandlas i ifrågavarande avsnitt av statsutskottets utlåtande har centerpartiet under en lång följd av år krävt en ordentlig uppräkning. Tidigare har detta krav avvisats av riksdagsmajoriteten med hänvisning till olika utredningar, och förra året ville man också överarbeta förslaget från 1962 års ungdomsutredning. I år har Kungl. Maj:t i fråga om bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet med vissa undantag baserat sitt förslag på de av utred ningen förordade principerna. Beloppen har dock inte höjts till den nivå som vare sig utredningen eller ungdomsorganisationerna föreslagit. Grundbidraget borde enligt utredningen och vår uppfattning utgå med 40000 kronor och detta förslag har stötts på många håll. Det rörliga tillägget är enligt propositionen baserat på spridningsvägningstal som grundar sig på etablerad verksamhet i olika kommuner. Centern har i sin motion föreslagit att tillägget borde baseras på antalet avdelningar och klubbar med egen styrelse. Enligt vår mening skulle detta ligga i linje med inriktningen på och träningen med organisationernas självstyrelse som är så utomordentligt väsentlig. Vid självstyrelse får ju ungdomarna träning i samhällsarbete i miniatyr och sådant bör självfallet uppmuntras och stödjas. Vägningstalet bör också enligt vår åsikt ges ett fast materiellt innehåll och vi har därför föreslagit ett anslag på 12000 kronor per vägningstal. Detta är nödvändigt för att organisationerna på lång sikt skall kunna planera sin verksamhet och veta vilka resurser de har att räkna med. En långtidsplanering är nödvändig även i ungdomsarbetet. Jag tror också att det är fel att en organisation i en viss mån skall få reducerat rörligt bidrag om andra organisationer gör ökade insatser. Detta är en orimlig uppläggning av stödet till ungdomsverksamheten. Vi har också föreslagit att åldersgränsen skall sänkas till 10 år, vilket överensstämmer med utredningens förslag och önskemål från många håll. Fritidsgrupperna är ju utomordentligt väsentliga eftersom de utgör ett instrument för att fånga upp ungdomarna, skapa kontakt och bereda möjligheter att aktivt delta i lagarbete och liknande. Ledarutbildningen är en central fråga i allt ungdomsarbete. Skall organisationerna kunna verka effektivt måste de ha både tillräckligt många ledare och ledare med god utbildning. Under en lång följd av år har organisationerna i sina framställningar redovisat ett behov av ledarutbildning som är tre till fyra gånger större än anslaget i statsbudgeten. Även med den uppräkning som nu gjorts i statsverkspropositionen täcks inte det föreliggande behovet på långt när. Utredningen har räknat med att ungdomsledarutbildningen skulle kräva cirka 15 miljoner kronor, och utredningen har förutsatt att föreningarna själva bidrar med 5 miljoner härav samt att resterande 10 miljoner skulle vara statens insats. I centerpartiets motioner i år har vi föreslagit en uppräkning till 6,8 miljoner kronor, vilket vi anser vara ett minimibelopp i nu föreliggande situation. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 4, 5, 6, 7, 10 c, 11 och 12 vid punkten 18 i statsutskottets utlåtande.

Herr talman! I reservationen 8 vid punkt 18 i statsutskottets förevarande utlåtande har yrkats att Sveriges ungdomsorganisationers landsråd skall erhålla förhöjt statsbidrag, som då skulle komma att uppgå till 150 000 kronor. Sveriges ungdomsorganisationers landsråd omfattar praktiskt taget samtliga svenska ungdomsorganisationer, sammanlagt ett 50-tal, med totalt över 1 miljon medlemmar. Landsrådet får nu 75 000 kronor av staten för sin verksamhet, som uteslutande är av internationell karaktär. Under många år har landsrådet varit en central för utländska kontakter, inte minst då kontakterna mellan ungdomar från u-länderna och de svenska ungdomsorganisationerna. Det föreligger stort behov av ett centralt clearingorgan för denna ungdomsorganisationernas internationella verksamhet. Dessutom är Sveriges ungdomsorganisationers landsråd nationalkommitté för World Assembly of Youth, som omfattar ungdomar från i stort sett hela världen med undantag för öststaterna. Kungl. Maj:t har som sagt föreslagit 75 000 kronor, och den summan tycker jag liksom reservanterna kontrasterar starkt mot att statens ungdomsråd för sin verksamhet erhåller inte mindre än 600 000 kronor. Utan att här ingå på någon närmare bedömning av de båda organisationernas verksamhet vill jag ändå säga att Sveriges ungdomsorganisationers landsråd har fått ut oerhört mycket av sitt lilla anslag, och det finns därför all anledning se till att ungdomsorganisationerna för sina internationella kontakter lämnas ett ordentligt stöd. Som jag sade omfattar landsrådet nästan alla ungdomsorganisationer, och ordförandeskapet och styrelseposterna där cirkulerar mellan de större ungdomsorganisationerna. Sedan skall jag också mycket kort uppehålla mig vid reservationen 4, som gäller grundbidraget till ungdomsorganisationerna. Liksom reservanterna tycker jag att en uppräkning av detta grundbidrag är självklar. Ser man på de politiska ungdomsorganisationerna — som jag liksom väl de flesta i denna kammare har mest erfarenheter av — så gäller där samma sak: de har ett lika stort antal människor att bearbeta. Att då konstruera ett system som det nuvarande, som så ensidigt gynnar mycket stora organisationer, tycker jag är olyckligt. De små organisationerna har oftast, helt naturligt, de största svårigheterna att klara sin centrala ekonomi. Ute i landet är det lättare, inte minst tack vare en mera generös bidragsgivning från kommuner och landsting. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare utan ber att få yrka

Herr talman! Statsrådet Camilla Odhnoff har alldeles nyss från denna talarstol framhållit värdet av ungdomsverksamheten och av stödet till ungdomsorganisationerna. Kungl. Maj:ts förslag om stöd till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet och till ungdomsledarutbildning innebär en anslagsökning med 2,8 miljoner kronor, vilket jämfört med nuvarande anslag innebär en ökning med 25 procent för den centrala verksamheten och cirka 70 procent för ledarutbildningen. I propositionen föreslås en höjning av grundbidraget med 5000 kronor till 25 000 kronor. Vi inom utskottsmajoriteten understryker i vårt utlåtande propositionens uttalande att detta är ett första steg mot det mål som uppställts av ungdomsutredningen. Följaktligen räknar vi med att fortsättning följer och att det efter hand skall bli möjligt att ytterligare förstärka denna del av bidragsgivningen.

Centerpartiets utskottsledamöter har med anledning av ställda motionsyrkanden i en reservation hemställt att andelsbeloppet skall bestämmas till lägst 12 000 kronor. Detta förslag har nära anknytning till yrkanden i motioner angående femårsplaner för utbyggnaden Vi framhåller i utskottsutlåtandet att vi är väl medvetna om att femårsplaner från planeringsoch uppbyggnadssynpunkter kan vara till fördel för organisationerna. Men vi vill inte göra några uttalanden som innebär en framtida bindning av bidragsgivningen. När det gäller Sveriges ungdomsorganisationers landsråd och Frikyrkliga ungdomsrådet bör det enligt propositionen ankomma på Kungl. Maj:t att pröva hur bidragsgivningen skall ske. Utskottet anser sig kunna utgå från att vid denna prövning kommer att beaktas alla de faktorer som kan vara avgörande för ett ställningstagande vid bidragsgivningen, även den omständigheten att landsrådet kan främja information i ulandsfrågorna. När det gäller bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet föreslås i propositionen att anslaget tages upp med 5 925 000 kronor för nästa budgetår, vilket innebär en ökning med 1109 000 kronor. Propositionens förslag om utökad bidragsgivning till ungdomsledarutbildning innebär en anslagsökning till 4 200 000 kronor, eller med 1700 000 kronor. Detta betyder en 70-procentig höjning av anslaget. Det tillhör väl, herr talman, ovanligheterna att en sådan kraftig höjning sker. Vi inom utskottsmajoriteten anser Kungl. Maj:ts förslag vara sådant att vi till alla delar kan godkänna detsamma. Herr talman!